Herr talman! Dagmarsystemet har misslyckats. Köerna till den kvalificerade vården i vårt land är längre än någonsin, läkarbristen i Norrland är akut. Produktiviteten i öppenvården har grovt räknat halverats. Svensk sjukvård är bland de dyraste i världen. Det stora antalet äldre som inte kommer ut till vettiga boendeformer utan ligger kvar på sjukhusen under beteckningen klinikfärdiga, en starkt förnedrande beteckning, är starkt oroande. Dagmar bär inte hela skulden till bekymren inom sjukvården — men en stor del av dem. Det finns också andra missgrepp i regeringens politik. Dagmar hade ursprungligen två syften. Socialdemokraterna ville ”kapitera” sjukvårdsutgifterna till huvudmännen för att få håll på statens kostnader för sjukvården. Och visst har staten fått visst grepp om sina kostnader för sjukvården men inte om kostnaderna för sjukvården totalt. De senaste åren har vi sett hur landstingen har sålt undan, realiserat sitt kapital, och nu är över på lånesidan i stället. De 20 miljarder som landstingen ägde för fyra år sedan är nu borta. Centern fick man med på Dagmarsystemet därför att man lurade dem att tro att det skulle bli gott om läkare i Norrland med det systemet. De kan själva se sig om — detta händer ju inte, och det varnade vi för från början. Låt mig börja med kapiteringen. Den kapitering som man har infört i Dagmarsystemet är inte individuell utan landstingsvis. Det innebär när det gäller anslagen att en lika del per person i landstinget delas ut till landstingspolitiker. Man kan kapitera på ett klokt sätt — det gör man i Danmark. Där kapiterar man individuellt. Varje invånare får välja sin husläkare, som får en fast summa och åtar sig att sköta patienten hela året. Patienten har valfrihet, och systemet styrs efter patientens egna behov. Men i Sverige har man inte lyckats avstå från det lockande med politikerstyre. Pengarna styrs till politikerna, som sedan får använda dem efter sitt huvud. Vi vet alla hur kolossalt trögrörligt ett politiskt styrt system är. De framgångsrika demonstrationer som vi ser varje gång en överflödig sjukvårdsenhet skall läggas ned till förmån för något angelägnare bär sannerligen syn för sägen. Dessutom styrs, med nuvarande utformning av systemet, pengarna till friska norrlänningar i stället för till gamla och sjuka i storstäderna. Man kapiterar nämligen per invånare, och trots de problem som vi har med sjukvården för de äldre, där en 80-åring kostar 16 gånger mer i sjukvård än en 60 åring, säger man bara helt frankt att äldresituationen har vi från statens sida kompenserat i skatteutjämningssystemet. Men storstäderna får ju nästan ingen skatteutjämning, trots att de har alla dessa äldre, att de har den tunga bördan. Jag kan förstå att centern har nappat på detta system, men jag tycker att det är ett gravt orättvist system som drabbar de svårast sjuka. Vad kan pengarna annars gå till? Ja, landstingen har betalat medlemsavgifter som har möjliggjort för Landstingsförbundet att bygga ett palats här på söder, som om det såldes skulle kunna ge så mycket pengar att vi kunde beta av hela kön till hjärtoperationer tre gånger om. Jag vill sedan gå över till etableringskontrollen. Alla socialdemokrater älskar styrmedel. Att verksamheter själva kan anpassa sig efter de behov som de skall tillgodose, dvs. att marknadsekonomin fungerar, misstror man. Styrmedlet skall alltid vara piskan — aldrig moroten — i varje fall när det gäller andra grupper än de rena låglönegrupperna. Hjälper det inte med en piska, så försöker man hitta flera. Till sist blir styrmedlen så invecklade och tillkrånglade att det kommer att ta decennier att hitta ut igen. Vi behöver bara titta på bostadsområdet. Effekt får styrmedlet sällan, och blir det någon är det sällan den önskade. Vad hände med Dagmarreformen? Vi har haft Dagmar så länge att det närmast har blivit ett fult ord. Är Norrland numera fyllt av fast anställda, kloka, varmhjärtade läkare? Svaret är nej — det vet vi allihop. Är lösningen att styra ännu hårdare? Jag tror det inte. Vill man ha läkare till Norrland, tror jag att man skall utbilda tillräckligt med läkare och inte skära ned på läkarutbildningen. Speciellt skall man tillgodose utbildningsplatser i Umeå. Sedan får man se till att en tjänst i Norrland förenas med tillräckliga möjligheter till vidareutbildning, kollegiala kontakter, tillfredsställande ekonomiska villkor och möjligheter för partnern — i varje familj finns i regel två yrkesarbetande — att också få arbete. Sådant går att lösa. Dagmar som styrmedel har misslyckats i detta avseende. Vi föreslår i stället förbättrade villkor för etablering i Norrland och föreslår att etableringskontrollerna, detta styrmekanismernas missfoster, avskaf fas för alla kategorier av vårdgivare. Om utbildningen av vårdgivare är tillräcklig kommer vårdgivarna att söka sig dit där patienterna finns. Konstigare än så behöver det inte vara. Vägen ur eländet måste vara att återge patienterna inflytandet över sjukvården och medlen för sjukvården. Vi vill se en riktig sjukvårdsförsäkring. Den skall vara obligatorisk så att alla omfattas — även de sämst ställda, så att också de skall ha rätt till lika vård. Men patienterna skall själva få välja vilken läkare, vilket sjukhus, vilket sjukhem de vill utnyttja. Då premierar man god vård på bekostnad av dålig eller sämre vård. Sedan är jag övertygad om att landstingsgränserna behöver rivas upp, så att man kan få välja fritt oavsett landstingsgränsen. Vi behöver en vårdgaranti för de svårt sjuka, så att de är förvissade om att de kan få vård när de verkligen behöver det, även om det egna landstinget klarar sina finanser genom att tillskapa ett begränsat utbud och därmed långa köer. Vården behöver anpassas efter patienternas behov och inte, som nu, patienterna anpassa sig efter politikernas prioriteringar av vilket utbud de vill åstadkomma eller inte vill åstadkomma. Därför måste etableringskontrollen bort. Därför måste landstingsgränserna bort. Planekonomin har ju misslyckats över hela världen, och den är allra farligast på sjukvårdens område, det område där behoven kanske är mest känsliga, mest angelägna och ibland desperata. Kösituationen liksom situationen med de ”klinikfärdiga” visar alldeles för tydligt hur vi har misslyckats här. Vårdområdet är på väg in i en kris. Vi har faktiskt ingen riktig välfärd i det här landet, om vi inte vet att de svårast sjuka, de handikappade, de invalida kan få vård när de verkligen behöver det. Vi kan inte fortsätta att ha dessa långa köer för de allra svårast sjuka. All prevention i världen kan inte förhindra att vi allihop förr eller senare blir sjuka och dör. Visst är det bra med prevention! Visst skall vi satsa på det och i den mån vi har råd även satsa på banalsjukvård för smååkommor. Den tunga kvalificerade vården för de mest utsatta måste fungera väl om vi skall kunna se de svårt sjuka i ansiktet. Men det gör inte den vården i dag. Även för de psykiskt sjuka är problemen stora. Behandling hos psykoterapeuter och psykologer har i det närmaste varit oåtkomlig för dem som inte haft stora tillgångar. Med det här förslaget kommer så att säga en minimal sudd pengar att delas ut av landstingspolitiker — efter eget gottfinnande. Det är inte acceptabelt. Vi måste ge människor en rejäl chans att få psykoterapi och psykologisk behandling vid svår psykisk sjukdom. Vi moderater varnade för Dagmarsystemet när detta skulle införas. Allting visar nu att vi hade rätt. Det sorgliga när det gäller alla sjuka i vårt land är att centern och socialdemokraterna nu är så prestigebundna att de inte kan avskaffa Dagmarsystemet. I stället rotar de sig allt längre in i ett ohållbart system. De tror att man kan lösa problemen genom ännu fler regler. Den här låsningen gör det omöjligt att få en saklig debatt om sjukvårdens framtida utformning — en debatt som egentligen skall handla om kontinuitet, valfrihet, tillgänglighet, medinflytande, integritet och kvalitet. Förlorarna är inte moderaterna utan de svårast sjuka i vårt land! Herr talman!

Herr talman! Det drastiska beslutet att neka äldre människor strålbehandling vid radiumhemmet i Stockholm skakade om Sverige under några veckor våren 1988. Denna åtgärd och andra händelser ledde till att oron för svensk sjukvårds framtid fick en bred spridning. Inte minst dessa dagars uppgifter om hur operationssalar står tomma medan patienter står i kö i månader för att få vård späder på den oro som människor känner för sjukvårdens utveckling. Som politiker har vi all anledning att ta denna oro på allvar. Trots att vi i Sverige har en sjukvård som är av mycket hög klass finns det uppenbara brister som snarast måste åtgärdas. Att då göra insatser som enbart, som Landstingsförbundets ordförande säger, består i att man byter ut en del chefer leder knappast till några större förbättringar. Det måste till många andra insatser. Jag återkommer litet senare till dessa. Sjukvårdens problem uppstod ju inte förra året. Vi i folkpartiet har länge pekat på bristerna och föreslagit åtgärder. Vi kommer att fortsätta att lägga fram förslag ända till dess att åtgärder vidtas. I de motioner som behandlas i detta betänkande finns förslag till hur köerna i vården kan kapas, hur man skall uppmärksamma personalen och hur man kan förbättra kontinuiteten i vården och framför allt tryggheten för patienterna. Vi vill också återigen peka på de privata alternativ som sjukvården behöver och som är så främmande för er socialdemokrater — inte bara för socialdemokraterna i socialförsäkringsutskottet utan också för alla andra. Dessutom måste sjukvården få kosta pengar. Det är oacceptabelt att människor skall behöva lida på grund av resursbrist inom vården. Vi anser att sjukvården skall tillföras resurser i takt med tillväxten. Detta är nödvändigt för att vi skall kunna klara såväl nya som gamla eftersatta behov. Från folkpartiets sida har vi också pekat på de uppenbara brister i Dagmarsystemet — Bertil Persson har redogjort för dessa — som omöjliggör att många av dagens sjukvårdsfrågor får en lösning. Dagens akuta situation på sjukvårdsområdet måste innebära att alla möjligheter prövas. Det går inte att sticka huvudet i sanden och tro att problemen därmed blir lösta när man har ett system som inte fungerar. Erfarenheterna under de år som Dagmarsystemet har varit i bruk visar att frågorna inte blivit lösta. Alltjämt är det stor brist på läkare i glesbygden. Alltjämt är köerna i vården mycket långa och besvärande för de patienter som väntar. Att ett sådant läge fortsätta med ett system som endast är till för att glädja skaparna av systemet är inte försvarbart. I stället måste nya vägar prövas. Vi i folkpartiet har pekat på ett antal lösningar som klart skulle förbättra situationen. Det är mycket angeläget att systemet avseende sjukvårdens finansiering förbättras och förenklas — främst för att få till stånd ett effektivt resursutnyttjande, men också för att förbättra möjligheterna att behålla och rekrytera ny personal till vården. Vi i folkpartiet kräver därför att en utredning skyndsamt skall tillsättas. Utredningen skall arbeta utifrån det faktum att sjukvården huvudsakligen skall finansieras genom skatter och försäkringsavgifter — som i dag. Den enskilde vårdtagaren måste — och det skall vara lika villkor — kunna välja mellan offentlig eller privat vårdgivare. Fördelningen av resurserna skall styras av patienternas val och inte av politikernas beslut. Vårdcentraler måste kunna drivas både i offentlig och i privat regi. Samma ersättningssystem bör tillämpas för såväl privatpraktiker som den offentligt anställde vårdgivaren. Herr talman! Vi i folkpartiet har länge hävdat att det är slöseri med landets resurser att människor skall behöva vänta i månader eller år på en operation. Vi anser att resurser mycket väl kan föras över från sjukförsäkringen till sjukvården för att därmed förkorta köerna. Det är förvånande att försök i denna riktning inte har kunnat göras. Det behövs inga överläggningar mellan generaldirektörer för att åstadkomma en försöksverksamhet. Vi noterar dock med tillfredsställelse att regeringen nu äntligen anvisar en blygsam summa. Men vi vill poängtera att behoven är mycket större. Därför borde folkpartiets förslag om 200 milj.kr. ha kunnat sättas i sjön. Dagens situation med köer och andra problem i vården ger klart belägg för att Dagmarsystemet har misslyckats. Det är inte längre rimligt att socialdemokraternas ideologiska låsningar — alltså att de är mot privata vårdgivare — skall få hindra utvecklingen. Vi anser att den etableringskontroll som Dagmarsystemet innebär måste upphävas. Det är en självklarhet att alla goda krafter måste tas till vara för att vården skall bli effektivare. Herr talman! Många privatpraktiserande sjukgymnaster har, trots höjningen av taxenivån den 1 juli 1989, stora ekonomiska problem. Jag anser därför att behandlingstaxorna återigen bör ses över. Tillskyndarna av Dagmarsystemet hoppas att detta skall lösa läkarfrågorna i glesbygden. Vi som kommer från de trakterna vet att så inte är fallet. Detta inser också socialdemokratiska landstingspolitiker ute i landet. Men socialdemokraterna i denna kammare och regeringen fortsätter envist att kämpa emot en ändring. Inte ens i mina hemtrakter, Sveriges mittpunkt, finns det läkare att tillgå. Ånge kommun t.ex. har inte gynnats när det gäller läkaretablering, trots er uppfattning om Dagmarsystemets förträfflighet. Hur skall det då inte se ut i, som vi i Mittsverige brukar säga, norra Sverige? Folkpartiet anser att andra insatser måste till för att lösa läkarbristen i glesbygden. Vi föreslår att de läkare som vill öppna egen praktik i dessa områden skall erbjudas särskilt investeringsstöd, en högre ersättning samt en möjlighet till nedskrivning av sina studielån. Trots att socialdemokraterna borde ha insett att Dagmarsystemet inte löser glesbygdens läkarproblem, accepterar man inga andra förslag. Varför vill ni socialdemokrater inte lösa vårdkrisen i glesbygden? Herr talman! I överenskommelsen om sjukvårdens finansiering tillförs 19 milj.kr. för att öka tillgången på psykoterapeutisk behandling. Dessa medel täcker endast en bråkdel av det behov som finns. Det är enligt vår mening väsentligt att psykoterapeutisk behandling ersätts på samma vis som övrig sjukvårdsbehandling. Folkpartiet anser därför att psykoterapeutisk behandling hos legitimerade psykoterapeuter skall ersättas från försäkringskassan på samma villkor som gäller för övrig behandling av sjukdomar. Det är också viktigt att den utredning som riksdagen begärt angående det ekonomiska stödet till psykoanalytisk utbildning snarast sätts i gång. Psykoterapeututbildningen är kostsam, främst därför att utbildningstiden är lång och kravet på handledning är dyrt för de studerande. Vi finner det märkligt att en av riksdagen begärd utredning inte kommer till stånd. Utskottsmajoriteten kan kanske klarlägga varför detta inte sker. Folkpartiet har tidigare framhållit vikten av att hjälpmedelsförsörjningen fungerar ute i landstingen. Det är beklagligt att handikappade som ordinerats hjälpmedel ofta inte får dessa hjälpmedel. Folkpartiet kräver att statsmakterna poängterar vikten av att hjälpmedel som är statsbidragsberättigade också finns att tillgå. Vi vill vidare påpeka den brist som föreligger när det gäller forskningsinsatser för att utveckla smidiga och för hemmabruk lämpliga hjälpmedel. Forskning på området är synnerligen viktig. Herr talman! Avslutningsvis vill jag ta upp frågan om de kostnadsfria läkemedlen. Det är häpnadsväckande att de utredningskrav som en enig riksdag ställer på regeringen inte tillgodoses och att regeringen i stället beslutar att gå en helt annan väg och avisera ett borttagande av de fria läkemedlen. Folkpartiet anser att principen om de fria läkemedlen är viktig, och det är därför som vi framför kritik mot regeringens sätt att hantera frågan. Jag kan bara beklaga att socialdemokraterna i utskottet inte ens i denna viktiga fråga vågar medverka till att en enig utskottsmajoritet går mot regeringens agerande. Sedan 50-talet tillämpas principen att staten skall stå för kostnader för tillförsel av substanser som kroppen normalt producerar. De förbättringar som socialdemokraterna kan tänkas göra när det gäller högkostnadsskyddet och handikappersättningen skall finansieras genom neddragningar av andra förmåner. Härigenom ställs grupp mot grupp, men regeringen ser inget fel i detta. Det är självklart att folkpartiet noga kommer att följa regeringens handlande i denna fråga. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till de reservationer som folkpartiet står bakom i betänkandet SfUS samt i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! I den överenskommelse som behandlas i socialförsäkringsutskottets betänkande om ersättning till sjukvårdshuvudmännen ingår att regeringen bemyndigas att via Landstingsförbundet komma överens med landstingen om finansieringen. De inledande anförandena har i mycket kommit att handla om Dagmarsystemet. Som gammal landstingspolitiker trodde jag att Dagmarsystemet tillhörde de accepterade inslagen i arbetet med våra landstingsbudgetar. Tidigare väldiga rop och förtrytsamma utfall har i landstingen, särskilt i glesbygdslandstingen, ersatts av små viskningar och hummanden. Därför blir jag förvånad när både Bertil Persson och Sigge Godin nu tar upp denna fråga som ett huvudmoment i betänkandet. För mig och för oss i centern framstår Dagmarsystemet som den bästa rättvisereform som vi har fått genomförd. Den innebär att vi fått en rättvisare fördelning av medel som börjat tryta. 90 70 av Dagmaröverenskommelsen är ekonomi och pengar. Vi menar att denna reform för att skapa någorlunda rättvisa möjligheter för att ge gamla och sjuka, som också Bertil Persson apostroferade, lika rätt till hälsooch sjukvård är den enda framkomliga vägen. Det som vi slog fast i hälsooch sjukvårdslagen om en god vård var man än bor i hela landet, på lika villkor och med en solidarisk finansiering, var vi överens om i de borgerliga partierna när vi tog beslut om HSL. Dagmarsystemet bär inte hela ansvaret, säger Bertil Persson. Jag skulle vilja vända på detta och säga att det inte räcker bara med Dagmarsystemet för att få en rättvis fördelning av sjukvårdsresurserna över hela landet. Det behövs också en klart bättre skatteutjämning. När det sedan gäller etableringskontrollen, som Sigge Godin särskilt tar upp, kan jag bara som en liten kuriositet nämna vad som har skett i Västtyskland. Den konservativa-liberala regeringen föreslog förbundsdagen i november i fjol att etableringskontroll skulle införas i alla större städer för att på något sätt få bukt med de galopperande sjukvårdskostnaderna, vilkas ökning mycket överstiger löneökningarna. Sjukvårdsförsäkringen har ett minus om 3 miljarder D-mark. Förbundsdagen accepterade detta förslag, och i den situationen reserverade sig de västtyska socialdemokraterna mot införandet av etableringskontrollen. Herr talman! Det är viktigt att vi får diskutera sjukvården här i riksdagen. Det har man också gjort många gånger tidigare. Sjukvården betraktas vid undersökningar bland medborgarna som samhällsfrågan nummer ett. Under den senaste tiden har debatten kring sjukvårdens situation blivit allt intensivare. Vi har fått mycket tragiska och nedslående reportage förliden helg från ett Stockholmssjukhus om tillståndet på operationsavdelningarna.

Det har, som jag tidigare sade, diskuterats mycket här i riksdagen om köer och om situationen inom sjukvården i övrigt. Det har presenterats idéer och förslag syftande till en bättre samordning av resurser än hittills. Det har t.ex. föreslagits att sjukvårdens resurser nu skulle samordnas med sjukförsäkringen för uppnående av större effektivitet. För att sjukvården skall fungera rationellt måste vi ha en bättre samordning. Det har vi från centern liksom övriga oppositionspartier framfört här i riksdagen, och det saknas förvisso inte underlag för dessa diskussioner. Landstingsförbundet har t.ex. i sin skrift ”Sjukvård och sjukförsäkring i samverkan” utvecklat dessa tankar, och i ESO-rapporten från finansdepartementet har professor Bengt Jönsson och forskningsassistent Clas Rehnberg vid Linköpings universitet givit oss ett systematiskt underlag för en diskussion om hur man på olika sätt kan knyta ihop sjukvården och sjukförsäkringen. Vad gör då regeringen i detta läge? I den skrivelse som vi just nu behandlar föreslås att en särskild ersättning om 50 milj.kr. skall ställas till landstingens förfogande för att man skall komma till rätta med de långa väntetiderna t.ex. till starroch höftledsoperationer. Detta kallas i bil. 4 till den skrivelse som vi nu behandlar för en gemensam kraftsamling för ökad tillgänglighet och bättre utnyttjande i hälsooch sjukvården. Vi i centern anser att de åtgärder som föreslås är helt otillräckliga. Seminarier, stipendier, expertgrupper, analyser och datainsamling i all ära, men en gemensam kraftsamling kan man inte kalla det. Om dessa är de enda åtgärder som regeringen har att komma med för att förkorta vårdköer, tycker vi i centern att det är allvarligt. Vi bedömer att de satsningar och åtgärder som föreslås i de bilagor som jag har nämnt, även i bil. 2, är helt otillräckliga. Regeringen måste ta det övergripande ansvaret för sjukvårdens effektivitet. När man dessutom drar in stora resurser från landstingen — det finns partier här i riksdagen som föreslår ytterligare indragning för sjukvårdens del — är det inte acceptabelt att tro att de här nålpengarna, som ni kallar de 50 milj.kr., skall lösa problemen med de stora eftersatta behov som vi dagligen får rapporter om i vårt land. Det svenska systemet, god vård på lika villkor och med solidarisk finansiering, som det uttrycks i hälsooch sjukvårdslagen, är det vi har som botten. Det måste råda likvärdiga förhållanden i hela landet i fråga om sjukvård. Där måste regeringen anvisa riktlinjer, men inte av det slaget som vi tar del av i dag. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 5. I skrivelsen behandlas också ändrat huvudmannaskap för enklare obduktioner. Det föreslås att landstingen skall ta över dessa obduktioner, men det nämns ingenting om hur landstingen skall klara de ökade kostnader som uppkommer därvid. Vi tycker i centern att det krävs en omedelbar och noggrann genomgång av vilka resurser som finns i landstingen för den nya verksamheten. Vi anser också att det är viktigt att man håller rågången klar till den rättsmedicinska verksamheten, så att den garanteras en fri och oberoende ställning när nu huvudmannaskapet för dessa enklare obduktioner ändras. Jag yrkar bifall till reservation nr. 6. Jag vill också kommentera två andra delar av betänkandet. Centern har i ett flertal motioner under den allmänna motionstiden vänt sig mot de uttalanden som gjordes i budgetpropositionen, att rätten till fria läkemedel slopas. Vi har krävt att denna rätt skall finnas kvar. I den skrivning som nu förekommer i utskottsbetänkandet har våra motioner glädjande nog blivit tillgodosedda. Jag nöjer mig därför i den här delen med att yrka bifall till utskottets hemställan. För psykoterapeutisk behandling begärs i en motion av Ulla Tillander och Karin Israelsson att ersättning skall utgå från den allmänna försäkringen. I utskottets skrivning har detta tillgodosetts så till vida att man accepterar den ökning på 19 miljoner som överenskommmelsen ger för år 1990. Ersättningen skall prövas på nytt när man har fått erfarenheter av den träffade överenskommelsen. Vi tycker det är bra, och vi yrkar bifall till utskottets hemställan även i denna del.

Herr talman! Det är mera sällan jag går i polemik med centern, men här är det nödvändigt. Jag förstår att Marianne Jönsson försöker slippa att diskutera Dagmarre formen. Hon vill inte tala om Dagmar, hon vill liksom ha reformen i tysthet ändå. Helst skall man knappt komma ihåg att den finns. Men med Dagmarreformen får faktiskt alla landsting lika anslag per invånare, oavsett om det är ett glesbygdslandsting med många friska, unga invånare och ett litet sjukvårdsbehov eller om det är ett storstadsområde med många gamla, sjuka människor och ett stort vårdebehov. Detta är orättvist. Den enda kompensationen som finns för äldrestrukturen säger man är skatteutjämningssystemet. Med det systemet skulle centern aldrig kunna tillföra storstäderna pengar. Det är jag övertygad om. Inte kämpar ni för någon rättvisa för de svårast sjuka. Jag vill fråga Marianne Jönsson: Har Dagmar inneburit att det finns en tillfredsställande läkarförsörjning i glesbygden? Om inte, tala om det! Varför skulle det vara omöjligt, Marianne Jönsson, att låta patienterna själva styra hur deras pengar skall användas? De kan styra pengarna till den vård de själva behöver, i stället för att landstingspolitiker skall använda pengarna till förbundshus på Söder och allt möjligt annat. Varför inte ha en vårdgaranti, så att man alldeles oavsett dessa 50 milj.kr. kan få sin operation eller sin vård på det ställe där den kan erbjudas, på det egna landstingets bekostnad? Då vet ju invånarna att de har möjligheten att få sin vård tillgodosedd.
Herr talman! Marianne Jönsson blir förvånad över att vi ägnar så stor del av våra inlägg åt Dagmarreformen. Det är inte alls konstigt, Marianne Jönsson. Om vi håller oss till det som centern tycker är viktigt, att gamla och sjuka skall ha en mycket bra vård och att villkoren skall vara lika i hela landet, är det uppfattningar som folkpartiet också delar. Men det fungerar inte med det här systemet, Marianne Jönsson. Möjligen kan vi fördela eländet över landet, så att alla får det lika besvärligt. Vi behöver inte ens göra det, för det är redan ordnat. Det finns inga läkare att tillgå i Norrlands inland exempelvis, och därför är Dagmarreformen ett slag i luften. Jag tycker att Dagmar, förlåt, Marianne Jönsson — jag skall inte kalla henne för Dagmar Jönsson, det skulle vara ett skällsord — inte skall vända sig mot Västtyskland för att beskriva någonting. Då gör man som jag sade i mitt inledningsanförande, stoppar huvudet i sanden och vågar inte tänka på vilka problem vi har här hemma. Tala om på vilket sätt glesbygden skall få sina läkare! I den frågan är vi faktiskt överens. Tala också om på vilket sätt ni tycker att det skall ske! När Marianne Jönsson höll sitt inledningsanförande tog jag fram vårt betänkande. Jag tänkte att det kanske finns någon liten strof där, någon liten reservation, något särskilt yttrande om att ni är fullständigt missnöjda med situationen. Jag förstår att ni kanske vill fördela pengarna enligt Dagmarreformen, men ni borde ändå tala om för socialdemokraterna att det inte fungerar. Det finns inte ett kommatecken i detta betänkande som visar att centern tycker att situationen är orimlig och att vi måste göra något annat i stället. Visst vore det klädsamt, herr talman, om centern lät bli att försvara en omöjlig socialdemokratisk sjukvårdspolitik. Det är faktiskt vad det handlar om.
Herr talman! När man frågar vad Dagmarreformen betyder för glesbygden, om den har givit fler läkare osv., kan jag tala om den erfarenhet jag har efter 20 år som politiker i Kalmar läns landsting, som är ett typiskt glesbygdslän. Med Dagmarreformen har vi tillförts resurser. I år är de i storleksordningen 170 miljoner. Man kan undra hur det skulle bli för oss i vårt landsting med de propåer som kommer framför allt från moderaterna. De här pengarna skulle vi inte ha fått se då. Vi skulle dessutom, efter förslaget om den kommunala ekonomin, ha gått miste om ungefär 200 miljoner. Man vill dra in ca 7 miljarder från landstingen. Jag tycker att Dagmar, det vidhåller jag fortfarande, är en stor rättvisereform. Skall man tala om valfrihet är frågan: Vad finns det för valfrihet, vad har det funnits för valfrihet för människorna i glesbygden? Valfriheten har funnits i de läkartäta områdena, i Malmö, Stockholm och Göteborg, i läkarhusen vid Odenplan och runt Sergels torg. Alla lasaretten har haft alla tjänster besatta. Alla distriktsläkartjänster har haft innehavare, det finns en mängd privatläkare och företagshälsovården är väl utbyggd och alla tjänster är besatta. Men hur ser det ut ute i glesbygden, där vi bor t.ex.? Där är valfriheten obefintlig. Jag sade tidigare att 90 26 av Dagmarreformen består av pengar och för de pengarna kan man naturligtvis annonsera efter läkare. Men vi lever i ett icke-socialistiskt land. Det tror jag att varken Bertil Persson eller Sigge Godin vill ändra på. Man kan inte ta en läkare och placera honom med våld i glesbygden, utan han har sitt fria val, och det har resulterat i det sakernas tillstånd som vi har. Men genom Dagmar har vi i alla fall fått läkare till glesbygd i de fyra nordligaste länen, enligt vad jag har inhämtat. Vi kan se på det här talet om privatläkare som man kör så mycket med från folkpartiet och moderaterna och som vi också omfattar i centern — vi tycker att det är riktig: att det skall finnas alternativ i vården. Men de moderata och folkpartistiska jukvårdsministrarna under den tid då vi hade borgerlig regering — vad kunde de åstadkomma när det gäller privat etablering? Den etableringen gick ned med 20 26, medan den däremot efter 1986 har ökat med 30 96, så jag tycker att man inte har någonting att förhäva sig över. Och jag skulle vilja frå, > Bertil Persson: Skulle den här garantin som man talar så mycket om, den här kapiteringen, ge fler läkare till glesbygd?
Herr talman! Först vill jag göra klart att vårdgaranti är en sak och att kapitering är en annan. Kapitei'ng kan göras kollektivt, som man gör i Dagmar. Men man kan också göra dt: individuellt, så att den följer individen och så att individen styr efter sina behov. Det är den typen av kapitering vi vill ha. Vårdgaranti innebär bara att om ett landsting inte bygger ut sin vård utan håller kostnaderna nere genom att minska utbudet och öka köerna, så skall folk kunna få vård ändå genom att de kan gå till ett mera förutseende landsting. Jag har aldrig ifrågasatt att Kalmar län med Dagmarreformen har fått 170 milj.kr. mer och att man är glad över det. Jag vet också var dessa pengar har tagits. Man har tagit 200 milj.kr. från Malmö, som har den äldsta befolkningen i det här landet och de största sjukvårdsbehoven. Det kan man natur ligtvis uppleva som rättvisa på det ena hållet, men på det andra hållet upplever man det som en orättvisa — och det är det jag redan har talat om här vid två tillfällen. Sedan säger Marianne Jönsson att vi bor i ett icke-socialistiskt land. Det är knappt så att man tror det när man ser vilka etableringskontroller centern och socialdemokraterna inför här i landet. Men jag kan i alla fall försäkra Marianne Jönsson att det finns fler privatpraktiker i Polen än i Sverige, och att man bygger ut privatpraktikersystemet i Kina.
Herr talman! Jag vill börja med att ställa några frågor till Marianne Jönsson. Vad betyder resurser, om det inte finns några läkare som utnyttjar dem? Hur många läkare har ni exempelvis i Kalmar län? Är alla läkartjänster besatta där? Det vore intressant för kammaren att få veta det — inte om ni har ett antal tusenlappar eller miljoner i någon låda, eller om ni bygger mastodontsjukhus för pengarna för att göra av med dem. Det viktiga är att det finns läkare, personal, sjukvårdsresurser. Marianne Jönsson kan informera Sveriges riksdag om hur det ser ut i Kalmar län. Det skulle vara intressant att veta. Dessutom vet jag att det i Norrland och Norrlands inland — om jag nu skall hålla mig till det område där jag har min hembygd — är bristerna fortfarande lika stora. Frågan blir, Marianne Jönsson: Varför har ni inte på någon enda punkt ställt upp på folkpartiets olika förslag? Ni kan ju hävda det här som gäller pengarna, men låt oss ändå avskaffa etableringskontrollen! Låt oss stimulera läkare och annan sjukvårdspersonal att etablera sig på andra håll i landet! Vi har ju framfört ett antal förslag, exempelvis om investeringsstöd, högre ersättning för personalens arbete osv. Innebär det någon väg att gå? Ni borde ändå ha tagit den chansen. Sedan skäms Marianne Jönsson för den borgerliga tiden — för det är vad ni släpar fram när vi diskuterar Dagmar. Det vore mycket mer klädsamt att se på resultatet — och hur det ser ut i dag. Det är faktiskt så att vi har mycket färre privatpraktiserande läkare i landet i dag, och det är nutid vi diskuterar. Jag tycker ändå att det gjordes väldigt många fina insatser under de borgerliga åren. Låt oss vara nöjda med dem och också se dem som vettiga insatser — inte släpa fram dem när man inte vill stå för vad som skedde på den tiden.
Herr talman! När det gäller vårdgarantin och kapiteringen förstår jag mycket väl att det är två olika system. Men själva cloun i detta sammanhang är ju frågan: Blir det fler läkare med moderaternas förslag? Sedan sägs det att det är orättvist därför att vi har dragit bort 200 milj.kr. från Malmö, där det finns många äldre. Bertil Persson vet ju lika väl som jag att för att man skall mildra effekterna av detta utgår innevarande år mer pengar per capita till invånarna i Malmö än till dem i landet i övrigt, medan det 1990 skall vara fullt utjämnat. När det gäller läkartillgången har jag tidigare sagt att vi har en fri marknad på så sätt att läkarna väljer var de vill slå sig ner. Vi kan tvinga dem med morötter, men vi kan inte tvinga dem med piska. Eftersom Sigge Godin frågade om vårt län, kan jag säga att vi har ungefär 16 distriktsläkartjänster obesatta. Med alla medel har vi försökt få dem besatta. Vi har upplåtit vårdcentraler på olika ställen i länet; vi har sagt: ”Ni får ta över de här vårdcentralerna.” Men försöken har så att säga stupat på upploppet. Vi har inte fått tjänsterna besatta, utan verksamheten får drivas i landstingets regi. Det finns stora glesbygder neråt Blekingegränsen, där vi bara haft vikarier sedan 1980. På tre år har vi haft 80 vikarier. När det talas om kontinuitet och läkartrygghet, kan man förstå vad det innebär för befolkningen. Jag vill också säga till Sigge Godin att jag inte alls förnekar de goda åren. Men när ni hela tiden kör med detta att etableringskontrollen skall ha varit så negativ, kan man ju se vad som åstadkoms när vi hade folkpartistiska och moderata sjukvårdsministrar. Bertil Persson talar slutligen om Polen. Jag tog ett exempel från Västtyskland. Men det är ju den svenska sjukvården det gäller. Hälsooch sjukvårdens problem löser man inte med slagord, vare sig man talar om vårdgaranti, kapitering eller någonting annat. Det är pengar det gäller. Vi måste få fram mer resurser. Vi måste ge de människor som arbetar i vården vettiga arbetsvillkor och goda förhållanden i övrigt. Och så måste det ske en samordning - samordning mellan de professionella utövarna och mellan oss politiker. Och det måste, som jag sade i mitt inledningsanförande, ske en samordning av myndigheternas resurser — mellan sjukvårdsresurser och sjukförsäkringsresurser. Det är ett gigantiskt problem, men det hjälper inte att vi står här i riksdagen och kastar repliker till varandra.

Herr talman! Jag måste säga att det var riktigt uppiggande att höra meningsutbytet om etableringskontrollens vara eller inte vara. Det är nästan så att man undrar om det är ett privat familjebråk, eller om man får vara med i debatten. I så fall skulle jag vilja fråga er som förespråkar att etableringskontrollen skall avskaffas: Hur vill ni förklara att det inte finns några läkare i de områden där man har en relativt fri etablering, dvs. inom stödområdena A, B och C? Är det egentligen en helt fri etablering ni är ute efter? Är det inte fri etablering i Stockholm, Malmö och Göteborg som frågan gäller? Herr talman! Åter till betänkandet. Under det år söm gått har våra diabetessjuka fört en intensiv kamp för att rädda de kostnadsfria läkemedlen. I utskottet har vi fått klart för oss att de fria läkemedlen faktiskt inte bara är en fråga om kronor och ören. Fria läkemedel är nog snarare en symbol för solidaritet från samhällets sida med de människor som av sjukdom tvingas till en livslång konsumtion av läkemedel, som de egentligen inte vill ha utan som de är tvingade att äta för att uppehålla livet. Därför tycker jag att det är mycket bra att utskottsmajoriteten nu har lyck ats bli enig om att de hittills vedertagna principerna om kostnadsfria läkemedel skall behållas. Nu är det ju så här i världen att ingenting varar för evigt. Men i utskottet har vi i alla fall med den här skrivningen lyckats rädda de kostnadsfria läkemedlen över de utredningar som vi har begärt från regeringen. När vi 1970 fick det förenklade ersättningssystemet i sjukvården sattes patientavgifterna till 7 kr. ; systemet kallades allmänt också för 7-kronorsreformen. Avgiften fastställdes på den nivån av bl.a. det skälet att ingen skulle behöva avstå från sjukvård på grund av dålig ekonomi. I dag har 7-kronan vuxit till 60 kr. Det innebär att patientavgiften för läkarbesök har ökat avsevärt mer än andra priser. Det kan man se om man tittar på konsumentprisindex. Om 7-kronan hade följt övriga prisökningar hade vi nämligen i dag inte haft en 60-krona utan en 30-krona. Den här kraftiga ökningen av patientavgiften motiverar, enligt vår mening, en indexreglering. Vi anser att det förslaget bör prövas inför nästa överenskommelse om ersättningar till sjukvårdshuvudmännen. Jag yrkar därmed bifall till reservation nr 7. Frågan om ersättning via det allmänna försäkringssystemet för psykoterapi och annan behandling vid psykisk ohälsa har behandlats av utskottet under en följd av år. Ett problem är ju att den vården inte finns i tillräcklig omfattning i förhållande till behoven inom den offentliga sektorn. Med den summa som nu utgår från sjukvårdsersättningen finns det, enligt vår bedömning, inte utrymme för en fri etablering av privatpraktiserande psykologer och psykoterapeuter. Jag kan inte heller se att de partier som förespråkar en fri etablering anslår mer pengar. Då undrar man var pengarna skall tas till den här fria etableringen. Vi stöder därför principen om vårdavtal och särskilda pengar som öronmärks för de här vårdområdena. Vi hälsar därför de här 19 miljonerna välkomna även om vi inser att det är en för knapp summa. Men vi reserverar oss för att begära ett förslag av regeringen om hur vi skall lösa ersättningsfrågan framöver. Vi anser att det finns skäl att även andra behandlingar än psykoterapi — utförd av legitimerade psykoterapeuter — skall berättiga till ersättning från försäkringen. Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 18. Därefter har vi reservation nr 19, som gäller ekonomiskt stöd till psykoanalytisk utbildning. Det är också en fråga som varit aktuell under flera år. Utskottet har också uttalat i det första ”Dagmarbetänkandet”, 1983/84:31, att det då beslutade ersättningssystemet inte fick leda till att tillgången på psykoanalytiker minskade. Därefter finns beslut om tillsättande av en utredning. Det beslutet finns i betänkande 1986/87:1. Det gällde en översyn av ekonomiskt stöd till psykoanalytisk utbildning. De frågor som skulle behandlas av den utredning som angavs i betänkandet gällde bl.a. kostnaden för psykoanalytikernas egna utbildningsanalyser samt de blivande analytikernas egna, handledda analysfall. Vad blev det egentligen av den utredningen? Såvitt jag vet har den utredningen aldrig tillsatts. Jag tror att jag minns att det var en hearing i socialutskottets regi. Men detta var ju knappast vad riksdagen hade beställt. Hur positivt man än försöker tolka Dagmaravtalet och utskottets betän kande, går det inte att läsa in att det utbildningsstöd, som vi i utskottet efterlyste tidigare, skulle vara tillgodosett. Det stämmer att analytikerna nämns i skrivningen, men det sägs ingenting om hur stor del av de här specialdestinerade 19 miljonerna som skulle vara avsedda för att se till att man får tillräckligt antal till den psykoanalytiska utbildningen. Om man då också tar hänsyn till de oerhört stora vårdbehov som finns, är risken förmodligen stor att friska läkares utbildningsanalyser inte kan få samma prioritet som sjuka människors behov av vård och behandling. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 20. Jag yrkar också bifall till reservation nr 22, som är till förmån för en motion av Hans-Göran Franck och Margareta Winberg, om kostnadsfria sexualtekniska hjälpmedel och förbättrad information om sex, samlevnad och hjälpmedel i habilitering och rehabilitering. Jag skrev själv en likalydande motion för några år sedan, och den fick faktiskt ett mycket positivt mottagande av riksdagen. Resultatet blev att en utredning tillsattes. Det var handikappinstitutet som fick det utredningsuppdraget. Utredningen är klar, och den ligger nu hos handikapputredningen. Hela utredningen är ett stöd för min motion och för Hans-Göran Francks och Margareta Winbergs motion. Det borde vara självklart att människor som på grund av sjukdom eiler handikapp har en sexuell funktionsstörning men som kan kompensera detta med ett hjälpmedel, skall betraktas och behandlas på samma sätt som vi betraktar människor med andra funktionsstörningar som kan lindras av hjälpmedel. Men så är inte fallet. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 22. Avslutningsvis, herr talman! Jag måste säga att det känns oerhört förtroendeingivande att höra en läkare tala om sjukvård. När Bertil Persson talade satt jag och blev invaggad i en lugn förvissning om att den mannen bara talar utifrån kunskap och en lång erfarenhet av sjukvårdsarbete. Bertil Persson säger många kloka saker som jag instämmer i. Inom parentes vill jag säga att jag kunde instämma i mycket av vad hans företrädare, Gunnar Björk, sade. Vi hade ibland samma åsikter när det gällde sjukvårdsfrågor. Men att det inte var läkaren som talade, utan den moderate politikern, fick jag klart för mig när Bertil Persson kom in på landstingens ekonomi och talade om de 20 miljarder som har försvunnit från landstingens samlade kapital under 1980 talet. Det skulle, enligt den moderata tolkningen, hänga ihop med att den offentliga sjukvården är så oerhört dyr att pengarna bara rinner ut. Det är ju inte sant, Bertil Persson. Att 20 miljarder har försvunnit från landstingen är ett resultat av den politik som bl.a. moderaterna har varit ivriga förespråkare för här i riksdagen, nämligen att dra in pengar från kommuner och landsting. Ni har lyckats med den politiken under 80-talet. Här i Stockholms läns landsting motsvarar indragningarna 4 kr. på skatten. Det är alltså anledningen till att landstingen nu får tömma sina fonder för att över huvud taget få verksamheten att gå ihop. Det vore bra om Bertil Persson använde sina stora kunskaper om sjukvården till att påverka det egna partiet om att det är en felaktig politik att dra in statsbidrag från sjukvården.

Herr talman! Även om Margé Ingvardsson kanske inte har samma förtroende för mig som hon har för Bertil Persson skulle jag ändå vilja hälsa henne välkommen i familjen. Vi kan mycket väl ha samma åsikter om olika saker på sjukvårdsområdet. Margö Ingvardsson som också har ett förflutet inom vården borde även begripa varför människor vill etablera sig i Stockholm i stället för ute på landsbygden. Läkarbristen och bristen på sjukvårdspersonal över huvud taget är inte en fråga som enbart handlar om Norrlands inland utan är en landsbygdsfråga som gäller hela Sverige — det tycker jag vi har klarlagt här.

Herr talman! I vänliga veckan skall väl jag också uttrycka min djupa respekt för Margö Ingvardssons kunnande på detta område. Jag har med nöje lyssnat på henne vid en del tillfällen — i detta fall även med visst nöje. Hon beskyller oss för att det inte blivit någon tillströmning av läkare i de områden där etableringskontroll inte tillämpas. Det är naturligtvis i och för sig inte konstigt med det stela schablonsystem som vi har här i landet. Vi har ju sagt att man för att kunna lösa dessa problem måste ha speciella stödåtgärder för etablering i form av annan taxa osv., för att i första hand de områden som upplevs som mindre attraktiva för etablering verkligen skall få etableringar. För att lösa dessa problem tror jag också att man till att börja med måste ha tillräcklig utbildningskapacitet och tillräcklig utbildning. Om det finns tillräckligt mycket personal kommer den nämligen att söka sig till de orter där patienterna finns. Framför allt skall vi inte ha det stela system som vi nu har. Vi måste alltså ha flexibilitet i taxesystemet — det har vi talat om. Vi måste också byta sjukvårdsförsäkringssystem. Jag håller med om att pengarna rinner ut. När staten via Dagmarsystemet vrider åt kranen så rinner pengarna i stället ur landstingens kassakistor, om vi inte åstadkommer någon radikal förändring i systemet. Det är inte givet att man i en verksamhet där produktiviteten — inte effektiviteten — de senaste 17 åren minskat till hälften inte kan få ut mer för pengarna. Det är i varje fall något som man bör studera. Jag tror att i ett system med individuell kapitering, en individuell försäkring, kommer pengarna att gå till den vård som patienterna efterfrågar. Man måste också studera hur det utbetalningssystemet skall se ut, men vi får ha en särskild debatt i den frågan. Lösningen är alltså att bryta upp Dagmarsystemet. Det är nödvändigt! Vi måste få ett individuellt sjukvårdsförsäkringssystem om vi skall klara av att förse sjukvården med de pengar som behövs för den uppgiften i det här landet.
Herr talman! Jag uppskattar klara besked, och jag fick klara besked från både Sigge Godin och Bertil Persson. Diskussionen handlar alltså inte om fri etablering över hela landet. Sigge Godin sade klart och tydligt att jag borde begripa att människor helst vill bo och verka runt Stockholm och storstäderna där det alltså finns ett stor patientunderlag. Det är bra att ni säger detta så klart, för då vet vi att det är den fria etableringsrätten kring storstäderna som ni är intresserade av. Det är klart att det känns litet märkligt att jag såsom stockholmare skall stå här i kammaren och motarbeta ett system som skulle ge oss i Stockholm en ännu större tillgång på läkare än den vi redan har. Men jag gör ändå detta, därför att jag tycker att landsbygden, glesbygden aldrig har varit i närheten av den valfrihet som vi har här i Stockholm. Där måste man också få en chans att komma till läkare. Enda möjligheten är ett etableringskontrollsystem som försöker styra resurserna jämt över hela landet. Till Bertil Persson vill jag säga några ord om Dagmarsystemet. Han menar att staten genom Dagmarsystemet har vridit åt kranen om pengarna till landstingen. Men det är ju inte landstingens pengar som man på det sättet har velat kontrollera. Dagmarsystemet är ett sätt att ange hur stor del av våra gemensamma skattepengar som får användas till den privata vården. Den begränsningen behövs, Bertil Persson. Om Bertil Persson hade tagit del av uppgifterna kring kostnadsutvecklingen inom hälsooch sjukvården, så hade Bertil Persson sett att det inte är den offentliga hälsooch sjukvårdens kostnader som har rakat i höjden. Det är i stället kostnaderna för den privata vården. Om man gör en jämförelse, så finner man att kostnaderna för den offentliga vården inte har ökat mer än konsumentprisindex gjort under 1980-talet. Kostnaderna för den privata vården däremot har rusat i höjden. Det är fakta, Bertil Persson, om sjukvårdens kostnader.
Fru talman! För det första, när det gäller kostnaderna från försäkringskassan, är det framför allt sjukpenningskostnaderna som ökar — inte sjukvårdskostnaderna. För det andra styr ju inte Dagmarsystemet hur mycket pengar som skall gå till privat vård; det framgår av avtalet. Vi fördelar ju pengarna kapiterat per invånare till landstingen och landstingspolitikerna. I den mån man har privatläkare tas de pengarna av de pengar som går till landstinget. De dras ifrån när pengarna via Dagmarsystemet betalas ut till landstinget. Detta har en styrande effekt i så motto att landstingen naturligtvis psykologiskt sett gärna lockas att försöka få bort den privata vården. Det är olyckligt, därför att det minskar valfriheten. Men styrningen till glesbygden vill vi inte åstadkomma med piskan och etableringskontrollen utan med moroten. Tycker Margö Ingvardsson att glesbygden har fått de läkare som hon anser bör verka där, nu när Dagmarsystemet har varit i kraft i många herrans år?

Fru talman! Låt mig säga till Margö Ingvardsson: Det räcker inte med att vara en skicklig debattör, utan man måste lyssna på sina motståndare också, så att man vet vad de säger. Vi vet alltså att läkare hellre vill etablera sig inom storstadsområdena, eftersom forskning är förlagd hit och många specialiteter utvecklas här. Då måste vi alltså vända systemet och stimulera sjukvårdspersonal att etablera sig ute i landet i stället. Av Marianne Jönsson fick vi nyss besked om hur många vakanta läkartjänster det finns enbart i Kalmar län. Till detta kommer ju alla andra områden runt om i Sverige. Det är alltså inte på det sättet, Margö Ingvardsson, att vi är ute efter att människor skall etablera sig enbart här i Stockholm. Vi måste stimulera människor att etablera sig runt om i Sverige. Dagmarsystemet fungerar inte som en stimulans i det avseendet. Känner Margö Ingvardsson ingen oro över den situation vi har inom vården i dag? Känner ingen i vpk någon oro för att det inte står rätt till? Tycker ni inte att vi måste pröva nya vägar? Vi i folkpartiet har en serie reservationer till betänkandet, men inte på någon punkt tycker vpk att det är värt att pröva en ny väg. Ni accepterar vad socialdemokraterna har hittat på och tycker tydligen att det är bra trots att det inte fungerar.
Fru talman! Jo då, Sigge Godin, jag lyssnar på både folkpartiet och moderaterna. Det är ju därför vi har den här replikväxlingen. Jag tror, precis som moderaterna och folkpartiet, att privatläkare av flera skäl hellre etablerar sig kring storstäderna — därför att det finns ett garanterat patientunderlag där och också därför att det är nära till forskning, utbildning Osv. Det är inte bra att det är detta som styr läkarnas etablering. Läkarna skulle ju styras efter var vårdbehoven finns, och inte efter var privatläkarna har den bästa marknaden för sin verksamhet, så att säga. Det är möjligt att Dagmarsystemet inte är det bästa systemet, men intill dess vi lyckas hitta ett som är bättre, föredrar vi att behålla Dagmar. Det är i dag den enda möjlighet vi har att begränsa privatsjukvården. Nu är det ju inte så att människor i första hand frågar efter just privatsjukvård — man frågar efter sjukvård. Det är först då man inte kan få sina sjukvårdsbehov tillgodosedda inom den offentliga sektorn som man börjar se sig om efter de privata alternativen. Därför tycker vi från vpk:s sida att det är oerhört viktigt att slå vakt om den offentliga sektorns sjukvård, så att den har en möjlighet att svara upp mot människors behov. Det är det bästa sättet att motverka den privata sjukvården, som visar sig vara så mycket dyrare än den offentliga.

Fru talman! Så mycket har redan sagts, och nu undrar jag bara om det skall bli ett familjegräl eller vänliga veckan när jag kommer upp i talarstolen — det får vi se. Jag har tittat i gamla riksdagsprotokoll. Det har varit livliga debatter och ett överflöd av vältalighet, argument och motargument när det gäller Dagmar. Jag skulle vilja säga att Dagmar är en bra reform, men jag håller med Marianne Jönsson om att den inte är tillräcklig. Vi stöder i stort Dagmaröverenskommelsen, med de etableringsbegränsningar den innebär. Sjukvården, som till den allt överskuggande delen betalas av våra direkta eller indirekta skatter och avgifter, kan inte utan starkt ökade omkostnader och geografiska omfördelningar ge etableringsfrihet — i alla fall inte i dag; jag kan inte yttra mig över hur det kommer att se ut långt in i en framtid. Att öka vandringen mellan landsting och vårdcentraler stöder miljöpartiet däremot, när man kan undersöka effektiviteten i vården, och satsar 50 milj.kr. till detta. Det är inte mycket, men det är en bra början. Tillgängligheten skall ökas och kapaciteten och effektiviteten höjas genom dessa åtgärder. En lika sjukvård för alla: I stödområdena A, B och C erhåller läkare och sjukgymnaster som etablerar sig en förhöjd taxa på 20 Zo. Även i övriga delar, utom de tre storstadsområdena, medges en 10-procentig ökning vid nyetablering, som avvecklas successivt. Miljöpartiet vill också sänka arbetsgivaravgiften för t.ex. småföretag och vård. Vård i glesbygdsområdena är ju särskilt behjärtansvärd i det fallet. Det ligger inte inom detta betänkandes gränser, men jag nämner det ändå. Alla reservationer där miljöpartiet står med, och även reservation 21 , yrkar jag bifall till. På s. 38 har vi vår första reservation, som handlar om ortopedisk-medicinsk behandling. Anledningen till att vi har ägnat oss åt just ortopediskmedicinsk behandling är att detta är en specialitet som inte har blivit godkänd som specialitet av socialstyrelsen, fastän socialstyrelsen ordnar kurser i denna specialitet. Som jag har nämnt vid ett annat tillfälle finns det 800 sådana läkare i Sverige. Det är en viktig gren, eftersom det handlar om en manuell medicin, liksom den naprapater och kiropraktiker utför. De har både en ortopedspecialistutbildning och en ortopedisk-medicinsk. De kan alltså ta sig an alla svårare fall, när det gäller ryggskador och skador i leder och muskulatur. De uppvisar oerhört fina behandlingsresultat. I Säter i Dalarna har man ett vårdavtal med ortoped-medicinska läkare anställda, och de är oerhört skickliga. Jag tycker att de skall ta hand om de svårare fallen, som naprapater, kiropraktorer och sjukgymnaster ännu inte kan klara utan en förbehandling av läkare. Sedan kommer vi till psykoterapeutisk behandling. Även utskottets majoritet är på väg i den riktning som vi eftersträvar, men 19 milj.kr. är ett ganska blygsamt tillskott. Vi vill att det här skall föras in under den allmänna sjukförsäkringen. Varför vill vi det? Jo, man ser ju att den somatiska eller kroppsliga sjukvården har sådana enormt stora kostnader att den tar nästan alla pengar och vårdresurser, medan den psykiska bara får litet. Människor har lika stora problem med psykiska sjukdomssymtom som med kroppsliga. Därför vill vi att den psykoterapeutiska vården skall understrykas ytterligare — även om vi ser det som positivt att det finns en öppning i utskottet. Vidare yrkar jag bifall till reservation 21, som gäller hjälpmedelsförsörjningen. Detta har vi tittat litet närmare på. Där behövs tillskott för att klara hjälpmedelsförsörjningen under hela året. Det händer nämligen att landstingen är tvungna att låta handikappade vänta på grund av knappa resurser, och det ger ju inte någon ekonomisk vinst med en helhetssyn, eftersom människorna utan dessa hjälpmedel ofta behöver mera hemvård och mera kostsam vård, helt enkelt. I det sammanhanget vill vi också yrka bifall till Hans Görans Francks motion om sexualhjälpmedel, som tas upp i en annan reservation. Som Margö Ingvardsson sade vill vi ju att alla handikappade skall få de hjälpmedel de behöver för att kunna leva så lika människor utan handikapp som möjligt. Det gäller även på det sexuella området. Det är ju många handikappade som har svårt att få en partner eller som har svårt att behålla sin partner om de blir handikappade under sin levnadstid. Vi vill understödja deras möjligheter att ha ett sexuellt förhållande. Man har inte vågat ta i den här biten ordentligt, men jag tycker det är oerhört viktigt att se till att människor kan få detta stöd. I fråga om kostnadsfria läkemedel har vi fått en utskottsmajoritet att stödja att man skall få behålla de kostnadsfria läkemedel vi har i dag. En utredning startas förhoppningsvis nu, efter att lång tid ha legat på is. Gång på gång får man höra i utskottet: Vi kan inte göra någonting åt detta, vi väntar på en utredning. Men här skall man plötsligen avstyrka saker som redan finns, innan utredningen ens har börjat arbeta! Då är det väl naturligt att vänta i detta fall också, intill dess utredningen är klar? Nu har vi, i och med det riksdagsbeslut som kommer när vi börjar votera, faktiskt gett utredningen en liten vink: Rör inte de kostnadsfria läkemedel som finns! Undersök gärna om det finns nya grupper eller läkemedel som behöver komma in på listan, men rör inte de behov som finns! Jag skall sedan göra några kommentarer till föregående talares inlägg. Bertil Persson sade exempelvis att det går så långsamt att lägga ned avdelningar. Jag tycker att det går alldeles för fort. I sparsamhetens tecken lägger man ned avdelningar i en rasande fart. Avdelningar läggs ned redan när sjukhem bedrivs i landstingens regi, och när nu dessa sjukhem kanske skall överföras till kommunal regi är avdelningarna redan nedlagda. Samtidigt är åldersexplosionen enorm. Det går alltså inte för långsamt att lägga ned avdelningar, utan för fort. Visst är det otillräcklig tillgång på sjukvård i Norrlandslänen, men det är det också i andra län, t.ex. i Småland, i Blekinge och i Kopparbergs län. Att åldersfördelningen i storstäderna skulle vara sådan som man här har sagt har jag svårt att acceptera. I många landsortskommuner är de människor som har flyttat därifrån unga. De har genomgått utbildning eller skall skaffa sig högre utbildning. Åldersfördelningen är alltså mycket sned i många gles bygdskommuner. Att dessa kommuner skulle ha mindre behov av sjukvård tror jag inte. I glesbygderna har man i dag även andra stora problem, eftersom så mycken service har försvunnit. Älvdalens kommun t.ex. hör till de kommuner som har den högsta självmordsfrekvensen i landet. Det kan bero på ensamhet, isolering, arbetslöshet och annat. Så nog behövs det en god sjukvård också i glesbygden. Behovet därav är lika stort som på andra platser. Läkare och annan sjukvårdspersonal flyttar också gärna till storstäder eller mellanstäder, det nya begrepp som glesbygdsutredningen har lanserat. Där finns en viss service i form av exempelvis golfbanor och utbildning samt många andra saker som kan locka människor. I glesbygden däremot blir människor ofta isolerade, såvida de inte är vana vid det. Jag kan inte förstå hur vården blir bättre om den privatiseras. Att vi har en vårdkris är ingen nyhet för de flesta. Men det beror inte på att vården är offentlig. Den behöver effektiviseras, och det är nödvändigt att få ned antalet sjukskrivningar bland personalen. Man måste vidare se till att utbildade människor inte flyr sjukvården. Det senare har man lyckats ganska bra med, även om arbetet därmed ännu är i sin linda. Det har införts parvård och arbetslag. Det har nämligen visat sig att personal inte sjukskriver sig i lika hög grad om man får arbeta i en grupp och får ansvar för en del av avdelningarna. Det finns alltså mycket att göra inom sjukvården. Det råder inget tvivel om att det också behövs. Men att privatisering och fri etableringsrätt är lösningen på problemen betvivlar jag starkt. Vi anser att en neddragning av servicen i glesbygden är förödande. Jag stöder därför kravet på att ytterligare sjukvårdsresurser styrs över till landsbygden och glesbygdslänen. Det finns ju även i glesbygdslänen sjukhus som behöver personal. På Mora lasarett lär det inte vara någon personalbrist. På sjukhemmet i Malung, för att ta mitt eget län, råder ingen personalbrist. Vad beror det på? Beror det på att man där har mindre enheter eller på att man verkligen bryr sig om personalen? Måhända ser man när den mår dåligt och då snabbt gör insatser. Det finns alltså oerhört mycket att göra på sjukvårdsområdet. Det har vidare talats om valfrihet i vården. Valfrihet för vem? Gäller det valfrihet för läkarna att etablera sig var som helst? Det påstås ibland att patienterna har valfrihet att välja sjukvård. På landsbyden får man många gånger välja bort sjukvården. Om det är valfrihet, då är det en valfrihet som jag inte vill ha i svensk sjukvård.

Fru talman! Låt mig bara göra ett tillrättaläggande, eftersom Ragnhild Pohanka uppenbarligen inte lyssnade på vad jag sade. Vad jag sade var att demonstrationerna var gång en överflödig sjukvårdsenhet skall läggas ned till förmån för något angelägnare bär syn för sägen. Det finns faktiskt också överflödiga sjukvårdsenheter. Sjukvårdspanoramat liksom befolkningstrukturen förändras nämligen. Tuberkulos är inte längre den förhärskande folksjukdom som krävde 2000 tuberkulossjukhem och sjukstugor i landet en gång i tiden. Scharlakansfeber sköts i hemmen och inte på sjukhus. I stället har vi fått exempelvis sjukdomen aids. Omstruktureringar måste få göras.
Fru talman! Att omstrukturera behöver ju inte betyda nedläggning. Vad jag vänder mig mot är att nedläggningen går alldeles för långsamt. Självfallet måste vården förändras hela tiden. En av bristerna inom sjukvården är nog att vi inte har förändrat vården efter dagens och personalens behov. Att lägga ned enheter med den belastning inom sjukvården som vi har i dag med långa köer och brist på äldrevård måste vara fel. I stället bör man undersöka vad enheter som läggs ned kan användas till. Om det inte finns behov av en viss vård, finns säkert stort behov av annan vård. Det var just ordet nedläggning som jag vände mig mot.

Fru talman! Jag ber först att få yrka bifall till hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande 5 med undantag för punkt 18 där jag yrkar bifall till reservation 23. Det vi nu behandlar är alltså en skrivelse från regeringen med en redogörelse för en överenskommelse om ersättningar till sjukvårdshuvudmännen för 1990. Det är således en fortsättning av ett system som tillämpas. I anslutning härtill behandlar vi också ett stort antal motioner, dels i anledning av skrivelsen, dels motioner som väcktes i början av detta riksmöte. Den ersättning som vi talar om gäller ganska mycket pengar. Dels är det en allmän sjukvårdsersättning som beräknas uppgå 12 miljarder, dels ersättningar som beräknas uppgå till något över 2 miljarder. De senare gäller pengar till förebyggande åtgärder, hjälpmedel till handikappade, ökade tillgänglighet och kapacitet i hälsooch sjukvården, psykoterapeutisk verksamhet och produktkontrollregister. De tre sistnämnda ersättningsområdena är nya för 1990, dvs. en utbyggnad av Dagmarsystemet. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna. Jag tycker att det har förts en mycket intressant debatt här. En stor del av argumenten har redan luftats. Marianne Jönsson och många andra har på ett skickligt sätt förklarat utskottets ställningstagande bakom vilket finns en bred majoritet. Det är moderaterna och folkpartiet som står utanför, och det förvånar mig inte med hänsyn till dessa partiers ideologiska bakgrund och synsätt. På samma sätt som andra talare har gjort vill jag säga att föreliggande förslag syftar till att ge en sjukvård på lika villkor åt alla människor i hela landet oavsett bostadsort. Dagmarreformen innebär en rättvis fördelning av resurserna. Hur mycket Bertil Persson än tar i är den principen enligt min mening både riktig och bärande. Vad det handlar om är alltså solidaritet mellan människorna i hela landet. Jag tycker att Bertil Persson skall känna på ordet solidaritet litet grand. Det bör också Sigge Godin göra. Solidariteten innebär att alla människor skall få sjukvård på lika villkor. Jag kan inte se att ert synsätt och ert system bidrar till att lösa de problem som finns. I stället skapar det orättvisor över hela landet; det står helt klart. Vår sjukvård är bra och står sig väl internationellt. Det finns naturligtvis brister och problem inom sjukvården, och de måste lösas. Man håller också på med ett mycket stort förändringsarbete — landstingen gör det, socialstyrelsen gör det, alla gör det — för att ge en god sjuk vård åt hela landet. Det är klart att vi arbetar för att det skall bli bättre hela tiden för de enskilda människorna. I överenskommelsen ingår också ett helt nytt bidrag på 19 milj.kr. för psykoterapeutisk behandling. Det är en början — ett försök, om man så vill — på en utbyggnad av den psykoterapeutiska verksamheten. Reservation 23 behandlar kostnadsfria läkemedel. Det är en fråga som utskottet har behandlat tidigare och som också diskuterats i kammaren vid flera tillfällen. I fjol var vi överens om i utskottet att begära en utredning, och jag tycker att det är riktigt att stå fast vid det kravet. I reservationen framhåller utskottets socialdemokrater att vi fortfarande anser att ett ställningstagande till förmånen av fria läkemedel bör anstå i avvaktan på resultatet av utredningarna. Riksdagen bör alltså vidhålla sin tidigare inställning. Vi reservanter menar att det inte skall hända någonting på det här området förrän utredningarna har kommit med förslag som leder till en rättvisa mellan olika kostnadsslag. Beträffande ersättningen till neurosedynskadade, som behandlas på s. 29 i betänkandet, vill jag bara säga att utskottet har inhämtat att frågan om betydelsen av neurosedynskadeersättning för en försäkrads rätt till KBT nyligen varit föremål för bedömning i ett mål vid försäkringsrätten för Södra Sverige.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

Fru talman! Börje Nilsson läser i princip innantill i betänkandet och talar självklart bara om pengarna. Samtidigt vet vi — bl.a. alla människor som sitter och lyssnar här — att det inte är till fyllest, Börje Nilsson, att tala om pengar när man inte kan få någon vård. Vi vet att bristerna är stora i vården. Det fattas läkare, inte bara i glesbygden, inte bara på landsbygden, utan det fattas läkare och även annan vårdpersonal på mycket stora orter i vårt land. Trots det gör socialdemokraterna och regeringen inte någonting utan hänvisar bara till att Dagmar skall lösa problemen. Vi vet efter ett antal år att problemen inte blir lösta, och då borde ni vara så seriösa att ni var beredda att ta en debatt här i kammaren om hur vi skall hitta nya vägar. Men inte på någon punkt är ni beredda att diskutera vilka insatser vi skall göra för att människor skall få det bättre. Börje Nilsson hänvisar till solidariteten. Vad är det för solidaritet, om alla skall vara utan läkare? Är det så Börje Nilsson tycker att det skall vara? Borde inte solidariteten ta sig uttryck i att man släpper på etableringskontrollen och stimulerar läkare att flytta till orter med läkarbrist? Ge dem stimulans, så kommer de också att ställa upp och göra jobbet, och det gäller inte bara läkare utan också övrig sjukvårdspersonal. Vi måste använda moroten och inte piskan, Börje Nilsson. Ni har ju hållit på några år nu och ändå inte lyckats lösa problemen. Folkpartiet har föreslagit en serie åtgärder, och det finns redovisat i betänkandet exakt vad vi vill göra: Öka resurserna på olika sätt, stimulera vård personal att bosätta sig där det är brist på sådan personal. Någonting måste ändå göras. Vi är inte beredda att ta ansvar för hur läget är i dag. Vi kan inte ens tänka oss att det skulle behöva vara massor av rubriker i kvällstidningarna om att sjukvården inte fungerar, vare sig i glesbygden, i mindre tätorter eller i Stockholm. Sådan är situationen i dag, och det är bekymmersamt. Jag tycker att såväl socialdemokraterna och vpk som centern och miljöpartiet borde inse att vi inte kan ha det som det är i dag, att bara hänvisa till att Dagmar löser alla problem. Pengar är inte allt här i världen, i varje fall inte när man är sjuk och behöver vård.

Fru talman! Köerna till hjärtoperationer, köerna till starroperationer, köerna till höftoperationer, läkarstafetterna till tomma vårdcentraler i Norrland, stigande antal klinikfärdiga patienter — hur länge skall det här få fortsätta, innan Börje Nilsson inser att Dagmarsystemet är ett hopplöst system som aldrig kommer att lösa krisen? Hur många år kommer det att ta, och hur mycket skall vi behöva lida under de åren? En allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring är både rättvis och solidarisk och gäller alla invånare. Skillnaden är att med en sådan försäkring är det patienterna som bestämmer vilken vård de skall konsumera, inte politikerna vilken vård som skall produceras till patienterna. Är det inte viktigare, Börje Nilsson, att få välja läkare själv när man är sjuk än att få välja frisör eller matbutik? Från vpk fick vi som vanligt ett rakt besked: Huvudorsaken till att vi vill ha Dagmar är att vi kan stoppa den privata vården. Det vore intressant att få höra om det är samma motiv som styrt socialdemokraterna och centern. Slutligen: Jag kan inte annat än bli upprörd. För snart två år sedan beställde ett enigt socialförsäkringsutskott av regeringen en utredning om ett reformerat förmånssystem. Denna utredning är ännu inte tillsatt. Vad visar det, om inte det verkliga intresset från socialdemokraternas sida för att ta itu med de här sakerna?

Fru talman! Socialdemokraterna har reserverat sig mot utskottsmajoritetens skrivning om att vi skall behålla de vedertagna principerna om kostnadsfria läkemedel. Skälet till den reservationen, säger Börje Nilsson, är att vi var överens i utskottet om en förutsättningslös utredning om hela det samlade förmånssystemet, dvs. de kostnadsfria läkemedlen, högkostnadsskyddet, handikappersättningen, sjukresor osv. Det är alldeles riktigt. Vi var helt överens i utskottet om att begära en sådan förutsättningslös utredning. Men vad var det som hände? Jo, den dåvarande socialministern satte sig över utskottets och riksdagens beslut genom att omedelbart i statsbudgeten springa ut och säga att de kostnadsfria läkemedlen eventuellt skulle slopas vid den här översynen. Då var det hon som gick ifrån överenskommelsen, för anser man att de kostnadsfria läkemedlen skulle kunna försvinna i en sådan här översyn, är det inte längre en förutsättningslös översyn, utan då är det en översyn efter speciella direktiv. Det var därför vi hamnade i den situation som vi gjort och tvingades att undanta de kostnadsfria läkemedlen från översynen. Jag vill upprepa min fråga till Börje Nilsson om vad som har hänt med den utredning om samhällsstöd till psykoanalytiska utbildningen som vi från riksdagens sida beställde. Den utredningen nämns inte med ett ord i betänkandet. Utskottet brukar annars hänvisa till tidigare behandling av ärendet, men eftersom denna utredning inte nämns i betänkandet undrar jag om den aldrig har tillsatts. Vilka tankar har Börje Nilsson om stödet till den psykoanalytiska utbildningen? Tror Börje Nilsson att friska läkare, som skall gå i analys som en del av sin utbildning, har en chans i konkurrensen om dessa 19 miljoner? Dessa pengar skall ju delas med människor som är sjuka och behöver behandling. Borde det inte finnas speciella pengar till utbildningen om man verkligen vill garantera att tillgången på utbildade psykoanalytiker inte skall minska. Avslutningsvis, fru talman, talade Bertil Persson om vikten av att människor får välja läkare. Det är få människor som är i den situationen.

Fru talman! Vi har kommit in i en allmän sjukvårdsdebatt. Men sjukvården i allmänhet ligger inom socialutskottets ansvarsområde. Jag skulle gärna föra en allmän sjukvårdsdebatt, men jag tycker att en sådan skall föras i sitt rätta sammanhang. Och en sådan debatt passar inte in när vi diskuterar detta betänkande, som handlar om Dagmarpengarna. Men vi är från socialdemokratiskt håll mycket villiga att föra en allmän sjukvårdsdebatt, och jag ser mycket gärna att en sådan kommer till stånd. Jag anser att många överdrifter och tomma ord har framförts i denna debatt från Sigge Godin. Många av problemen måste ju lösas ute i landstingen. Det är ju landstingen som har det slutliga ansvaret för hälsooch sjukvården. Personalens bosättning, m.m. är ju praktiska frågor som landstingen får ta itu med. Det är väl ändå de stora principerna som skall diskuteras i riksdagen? Visst finns det köer. Men Bertil Persson som är läkare vet mycket väl vad köerna beror på, nämligen att man i dag kan operera många fler åkommor. Det är ju bra att läkarvetenskapen går framåt. I det läget krävs det naturligtvis ökade resurser. Men moderaterna har aldrig varit intresserade av att öka resurserna till samhället. Därför menar jag att moderaternas politik på detta område inte är trovärdig. Bertil Persson åberopade i sitt tidigare inlägg problem i Malmö. Malmö var ju borgerligt styrd för några år sedan. Då genomfördes skattesänkningar och bekymmer uppstod som Malmö nu har att brottas med. Även Bertil Persson har väl ett visst ansvar för detta. Moderaternas politik är definitivt inte trovärdig när det gäller sjukvård, trygghet och andra sociala frågor. Det finns köer, och regeringen har tidigare anvisat extra medel för att få bort köerna. Det är ju ytterligare medel som behövs. I och med att denna debatt väcktes började man arbeta intensivt på vissa sjukhus, bl.a. i södra Sverige där det i dag inte finns några köer. Problemen är koncentrerade till framför allt storstäderna, där man väl också får lov att ta tag i problemen. Det handlar mycket om att organisera arbetet. Visst är det bestickande när man i Aftonbladet och i andra tidningar kan läsa att operationssalarna utnyttjas en halv dag. Detta kan ju inte accepteras. Därför måste man gå igenom arbetsorganisationen och se till att resurserna används bättre. Till Margö Ingvardsson vill jag säga att vi håller fast vid att utredningen behövs. Den måste tas fram för att man skall kunna åstadkomma rättvisa mellan systemen. Detta håller vi fast vid.
Fru talman! Jag uppfattade inte om detta var ett inlägg som handlade just om Dagmar. Men jag måste få göra ett par påpekanden, eftersom den korta debatten som vi hade om Kalmar och Malmö togs upp igen. Under det borgerliga styret hade vi i Malmö de näst kortaste köerna i landet till höftoperationer och de kortaste till ögonoperationer. När vi lämnade över styret hade vi i Malmö planerat 200 platser i gruppboende fram t.o.m. februari 1990. Socialdemokraterna, som nu styr Malmö, planerar 250 platser under en fyraårsperiod. Det har alltså blivit klart sämre på detta område under det socialdemokratiska styret. Det är synd om malmöborna, men de har möjlighet att rätta till detta i nästa val. Jag tycker emellertid att det skulle vara intressant för invånarna i det här landet att veta vad socialdemokraterna egentligen vill när det gäller de kostnadsfria läkemedlen. Jag anser att vi behöver ett besked i denna fråga. Alla oppositionspartier har sagt att de läkemedel som i dag är kostnadsfria skall vara det även i fortsättningen. Detta gäller alldeles bestämda kategorier av läkemedel. Det gäller livsuppehållande läkemedel och läkemedel som gäller kroppsegna substanser som människor har brist på. Socialdemokraterna hummar hela tiden, och regeringen ville ta bort de kostnadsfria läkemedlen. I den reservation som nu föreligger säger socialdemokraterna att de inte kan ta ställning till detta nu utan att de vill avvakta utredningens resultat, dvs. den utredning som begärdes av riksdagen för snart två år sedan och som ännu inte är tillsatt. Vad vill socialdemokraterna?
Fru talman! Börje Nilsson vill inte föra någon allmän sjukvårdsdebatt. Han säger att denna debatt skall handla om Dagmarpengarna och ingenting annat. Men, Börje Nilsson, tala då om vad socialdemokraterna vill göra när Dagmarpengarna inte räcker och när det inte finns någon lösning på problemet. Vi har från folkpartiet pekat på en serie insatser som vi anser är viktiga. Bl.a. skall man rekrytera personal och försöka behålla den. Varför är socialdemokraterna t.ex. i dessa sammanhang så rädda för att söka nya vägar, Börje Nilsson? Kan ni stå till svars för att situationen är som den är i i stort sett hela landet? Vi från folkpartiet anser även att det är viktigt med en effektiv resursanvändning. Vi menar att sjukförsäkringssystemet mycket väl kan bidra till att köerna minskas. Varför motsätter sig socialdemokraterna detta? För oss liberaler är det en självklarhet att vi politiker, när köerna ökar, skall skapa rationella lösningar, göra nya insatser och se till att köerna försvinner. Det är patienterna som skall välja vilken läkare de vill ha. Patienterna väljer inte mellan privat vård och offentlig vård, utan de väljer den läkare som de tycker är bra, om de har denna möjlighet. Vi i folkpartiet tycker att patienterna skall ha denna möjlighet. När det gäller de kostnadsfria läkemedlen är jag helt enkelt litet ledsen över att socialdemokraterna i utskottet inte vågar stå för sina åsikter utan går i regeringens ledband. Socialdemokraterna vågar inte säga att den socialdemokratiska regeringen, om Sveriges riksdag i total enighet har begärt en förutsättningslös utredning, bara har att foga sig i detta och se till att en sådan tillsätts och inte hitta på någon egen manöver som gör att människor som har stora problem inte vet om det blir si eller så. När får de besked? Det är beklämmande, Börje Nilsson, att socialdemokraterna inte vågar stå för de åsikter som de hade så sent som för ett år sedan.
Fru talman! Till Sigge Godin vill jag säga att det vi behandlar i dag är Dagmaröverenskommelsen, och det handlar om 15 miljarder. Det är ganska mycket pengar, Sigge Godin. Men det är inte den totala sanningen. Utöver detta kommer landstingsskatten, som också är ett stort belopp, och därjämte skatteutjämningen. Med de här 15 miljarderna har staten på ett mycket fint sätt bidragit till sjukvården i hela landet, och därigenom fördelas resurserna på ett rättvist sätt. Som jag sade tidigare handlar det om solidaritet, och det står vi för i vårt parti. Vi tycker att detta system är riktigt. Det är självklart att det ytterst är landstingspolitikerna som har det organisatoriska ansvaret för sjukvården. Vi skall inte sitta här och styra den, utan vi anvisar medel. Det är socialutskottet som handhar sjukvården och som drar upp vissa riktlinjer, för lagar m.m. Detta är alltså statens bidrag, som ges på ett mycket fint sätt. Moderaterna och folkpartiet vill ha en fri marknad på detta område — det är deras slogan i många sammanhang. De starka skall kunna fritt disponera och välja. Vi menar att sjukvården skall ges på lika villkor för alla människor, var de än bor. Det är en riktig och en bärande princip för framtiden.

Fru talman! Efter att ha hört debatten om ett betänkande, där belopp i storleksordningen 15 miljarder behandlas, en debatt där Bertil Persson på ett förtjänstfullt sätt har redogjort för moderaternas ståndpunkt, skall jag bara ta upp en mycket liten fråga. Även om det är en liten fråga jämfört med frågorna i övrigt i betänkandet är den för den lilla grupp som den berör av ganska stor betydelse. Det gäller två motioner, dels en av Ewy Möller, dels en av Bo Nilsson, vari föreslås att den ersättning som de neurosedynskadade får från Astra inte skall ingå i underlaget vid beräkning av bl.a. bostadsbidrag. Vi moderater tycker att motionerna skall bifallas. Den medicin som orsa kade skadorna och som Astra genom förlikningsavtal betalar ersättning för har godkänts och inregistrerats hos socialstyrelsen. Även från det hållet borde det alltså finnas ett visst ansvar. De neurosedynskadade har inte bara rätt att ställa krav mot Astra, utan de kan med fog utkräva ett liknande ansvar av socialstyrelsen. Staten har också beviljat skattefrihet för denna < sättning, och den skattefriheten borde utsträckas till full rätt till KBT m.:n. utan att Astras ersättning medräknas. Socialförsäkringsutskottet har begärt in yttrande i frågan från riksförsäkringsverket, som avstyrker motionerna på för mig fullständigt obegripliga grunder. Däremot har Försäkringskasseförbundet, som också fått tillfälle att yttra sig, instämt i de uppgifter som framförs i motionerna och tillstyrkt bifall. Denna ersättning är, enligt min mening, i huvudsak kompensation för merkostnader, vilket också styrks av proposition 1971:66, som ligger till grund för lagen om skattefrihet, där det bl.a. sägs: ”Ersättningen kan anses vara avsedd bl.a. att täcka den ökning av vårdkostnaden som följer med ökad invaliditet. Dessutom utgår ersättning när särskilda kostnader inträffat.” Detta citat ligger i linje med min argumentering för bifall till motionerna. Det mål som utskottet anger som skäl för att avstyrka motionen och som Börje Nilsson också tog upp i sitt anförande är nu, enligt vad jag har fått veta, avgjort i högre instans, och den skulle följaktligen inte längre hindra ett avgörande i utskottet. Jag anser att det är ett svepskäl som utskottet och Börje Nilsson gömmer sig bakom för att inte behöva förklara sin inställning i denna fråga. Fru talman! I denna kammare finns det partier och partiledare som säger sig ha monopol på att värna om de små och bortglömda grupperna i samhället. Det är därför märkligt att det endast är de moderata representanterna i socialförsäkringsutskottet som står bakom reservation 25. Kanske är de neurosedynskadade en så liten och obetydlig grupp att dess betydelse kan förbises i valsammanhang. I annat fall borde väl reservationen ha omfattats av många fler, t.o.m. av så många att en majoritet för bifall till Möllers och Nilssons motioner skulle ha uppstått. Jag vill bara till dem säga att chansen fortfarande finns att vid voteringen visa att talet om omtanke och värnande om de små och svaga grupperna inte bara är tomma ord. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation 25.

Fru talman! Hans Dau anklagar vissa partier för att här i riksdagen tala vackert för de handikappade, och det är helt riktigt att vi i folkpartiet gör det. Vi tycker också att det är behjärtansvärt att tala för de neurosedynskadade och att man borde se på den här frågan. Denna dom har publicerats i dag, och vi har alltså inte vetat vad den innefattar. Det är ändå rimligt att man avvaktar en dom innan man ser efter vad man skall göra. I sak ligger det mycket i vad moderaterna tycker, men samtidigt vill jag gärna påpeka att detta är en mycket liten grupp. Moderater:.a kun ställa upp därför att det kostar mycket litet pengar, men i nästa andetag, exempelvis när man vill göra något för familjer med gravt handikappade barn och det kostar mycket mer pengar, ställer moderaterna int? upp. Det är litet synd att vi inte kan hjälpas åt så att ett antal svaga grupper, inkl. de neurosedynskadade, kan få en drägligare tillvaro. Jag ser fram mot att moderaterna stöttar oss när de här frågorna behandlas på nytt nästa år.
Fru talman! Jag vill bara återigen säga till Sigge Godin att jag nämnde domen därför att den togs upp dels i utskottsbetänkandet, dels av Börje Nilsson. Jag har hela tiden ansett att domen inte borde vara något hinder, och det är därför som vi har skrivit den moderata reservationen. Att målet nu dessutom är avgjort stärker bara vår uppfattning. Som vi har sagt, är detta en liten grupp, och det finns då desto större anledning att inte bara bortse från den och börja tala om större grupper. Vi skall från moderat sida försöka tillfredsställa även deras behov.
Fru talman! Eftersom vi från folkpartiets sida inte har haft möjlighet att ta del av domen får vi återkomma till den här frågan när vi har studerat domen. Det kan jag glädja Hans Dau med. När man diskuterar insatser för handikappade måste man också se på konsekvenserna för alla grupper i samhället och försöka lyfta fram dem gemensamt, så att de får en dräglig tillvaro. Det är förhoppningsfullt att moderaterna nu tänker hjälpa oss med det. Det behövs många partier i riksdagen för att de handikappade skall få en dräglig tillvaro. Vi ser fram mot ett 90 tal med nya insatser för de handikappade, då de verkligen behöver allt det ” stöd som de kan få. Vi vet också att den socialdemokratiska regeringen gör minimala insatser för dem, så ni andra får faktiskt hjälpa till.

Fru talman! Jag vill, trots vad Hans Dau har sagt, ta upp min motion 236. Ni vet vid det här laget vad den handlar om, nämligen hur bostadstillägget beräknas för de neurosedynskadade. Jag har i min motion begärt att denna ersättning, som dessa neurosedynskadade har fått av Astra enligt ett förlikningsavtal som ideellt skadestånd för sveda och värk, inte skall betraktas som inkomst vid beräkning av bostadstillägget. Nu har, som vi hört, socialförsäkringsutskottet föreslagit avslag på min motion. Detta är väl i och för sig ingenting konstigt. I detta hus avslås ju varje år tusentals motioner. Men denna motion innehåller ett krav på ekonomiska förbättringar för ett tiotal mycket svårt handikappade i detta land. De har fötts gravt handikappade till följd av användning av ett läkemedel som staten tillåtit genom sitt organ medicinalstyrelsen. Jag anser att avsikten med reglerna för de neurosedynskadade har varit att så mycket som möjligt underlätta för de drabbade. Jag menar att vi borde ta vårt ansvar fullt ut, alltså även när det gäller bostadstillägget. Redan på Sven Asplings tid, och senare, har från riksdagens talarstol sagts att vi bör göra allt för att de neurosedynskadades liv skall bli så drägligt som möjligt. Jag är alltså ledsen och besviken i dag, inte för att min motion har avstyrkts, utan därför att de neurosedynskadade, och då inte minst Mona Landgren från min kommun, har fått ytterligare en motgång. Denna min besvikelse beror inte minst på de argument som utskottet har använt och som jag anser vara minst sagt otillräckliga. Dessa argument är i huvudsak två. Det ena är, att om man gör undantag för denna grupp, kan också andra grupper beröras. Det andra är, att om det finns en pågående rättsprocess, dvs. i detta fall en dom som inte har vunnit laga kraft, skall man för närvarande inte göra något uttalande. Låt mig kort kommentera dessa skäl. Beträffande det första, att andra grupper kan beröras, har riksförsäkringsverket undersökt och funnit ytterligare en grupp, nämligen de som är krigsskadade och får ersättning från andra länder. Jag måste säga att detta är tråkigt. Till att börja med, att över huvud taget komma på att jämföra med denna grupp är nästan otroligt. Men om man nu ändå vill jämföra, skulle man ju kunna ta med också denna grupp bland dem som skulle kunna få denna s.k. förmån. Jag tror att vi fortfarande bara har att räkna med något hundratal svårt sargade människor i hela vårt land som då skulle få bostadstillägg eller höjning av ett redan befintligt kommunalt bostadstillägg. Det andra skälet att inte uttala sig, att det pågår en rättsprocess i ett ärende, är inte speciellt konsekvent. Jag har hos riksdagens utredningstjänst tagit reda på att vi mycket ofta i det här huset ändrar lagar och regler, trots att det pågår processer ute i tingsrätter eller i andra rättsinstanser i Sverige. Fru talman! Jag är ledsen. Jag anser att det beslut som riksdagen snart skall fatta i denna fråga är dåligt och skälen för avslag otillräckliga. Efter detta konstaterande vill jag meddela att jag vid en omröstning kommer att stödja reservation 25. Till sist lovar jag att komma igen med en ny motion i januari. Detta är en viktig rättvisefråga för en liten men behövande grupp. Jag är övertygad om att de neurosedynskadade till sist skall segra.

Fru talman! Som åhörare av den här debatten kan jag inte undgå att dra slutsatsen att den till stora delar har handlat om att lägga tyngdpunkten i den aktuella sjukvårdsdebatten på fel ställe. Det gäller framför allt den kritik som moderaterna och folkpartisterna riktar mot Dagmarsystemet. Jag trodde, kommen från landstingspolitiken och hit till riksdagen, att det rörde sig om ett i dag tämligen etablerat försäkringssystem och att de synpunkter som man i fortsättningen kunde ha avsåg detaljer. Försäkringssystemet fungerar ju i allt väsentligt bra, och det är också en jämn fördelning inom befolkningen, vilket är en oerhört stor tillgång. Men här låtsas man som om de väsentliga bristerna i svensk sjukvård beror på försäkringssystemets utformning och den per capita-modell som gäller vid fördelning av försäkringspeng arna. Jag tror, Sigge Godin och Bertil Persson, att det är en felsyn. Bristerna finns när det gäller väsentligheter på andra håll. Jag tycker också att socialdemokraterna har kommit alltför lindrigt undan i den här debatten när det gäller satsningen på medel till sjukvården. Det som har gått till svensk sjukvård är ju knappt en inflationskompensation, detta trots att statsministern vid kongresstal och i andra sammanhang har sagt att sjukvården är ett prioriterat område för socialdemokratin. Här föreslås en uppräkning med ca 700 milj.kr. Enligt min mening är denna summa alldeles för liten i detta sammanhang. Vill man göra den stora satsning på svensk sjukvård som jag tror att alla inser är nödvändig, måste det bli en uppräkning av de s.k. Dagmarmedlen en bra bit över inflationskompensationsnivån. Här har vi ett system som fungerar jämlikt och rättvist över hela landet. Enligt min mening är det här ni borde sätta in era ambitioner för att få en bättre svensk sjukvård. Så sker emellertid inte, och jag vill att de socialdemokratiska debattörerna bekräftar om jag har fel i detta avseende. Har ni i förhandlingarna mellan regeringen och Landstingsförbundet i praktiken lagt er ganska platt till marken? Jag vill faktiskt påstå att detta är fallet. Och så har skett under en lång följd av år. Åtstramningarna och förändringarna under 1980-talet när det gäller skatteintäkter till landstingssektorn har på långa vägar icke kompenserats i fråga om tilldelning av försäkringsmedel. Här tycker jag att det finns plats för ett besked från socialdemokraterna, inte minst om de framtida ambitionerna på detta område. Jag tror att man på många områden har anledning att vara självkritisk när det gäller sjukvården, landstingens roll och deras sätt att fungera samt själva systemet. Det finns alltför mycket av tröghet och brist på incitament. Jag tror att just detta är det viktigaste. Vi måste i den offentliga sjukvården bygga in mera av incitament till effektivitet och förändringar. Detta gör vi genom en konsekvent decentralisering av beslutsbefogenheterna ned till den kliniknivå och de sjukvårdsområden som verkligen har sakkunskap på detta område. Jag tror också att man tänka sig en ändring av tyngdpunkten när det gäller politikernas kontroll och styrning av sjukvården. Jag tror också att det kan finnas rätt stor samsyn när det gäller medlen för att få en bättre läkartillgång i glesbygderna. Egentligen ser jag ingen grundläggande motsättning mellan t.ex. moderaternas reservation 11 om vissa incitament, förändring av taxor m.m., som skulle göra det mera lockande att etablera sig i glesbygd — både för offentliganställda och privatanställda läkare — och ett bibehållande av Dagmarsystemet. Med Dagmarsystemet kan man ha ett stort mått av valfrihet för patienten, om han verkligen vill välja mellan privat, offentlig sjukvård eller något annat. Länsgränserna bör i detta sammanhang inte utgöra något större hinder. I Kopparbergs län är vi i dag på väg att ändra sjukvården ganska radikalt, om socialdemokraterna där visar beslutsförmåga. Detta skulle innebära just ett raserande av de geografiska indelningsområdena, som tidigare har gällt alltför strikt. Sådana förändringar är fullt möjliga. Det är bara politiska beslut i den riktningen som vi väntar på. Enligt min mening medger också Dagmarsystemet en bättre kontroll av kostnadsutvecklingen än vad alternativa försäkringssystem skulle medge. På moderat håll föreslås en utredning som skulle gå in på detaljer, men när mo deraterna presenterar ett förslag i debatten verkar det som om det gällde ett färdigt försäkringssystem, som förenar valfrihet med, föreställer jag mig, kontroll av kostnaderna. Hur var det innan Dagmarsystemet infördes? Jag vågar påstå, gärna som replik till Sigge Godin, att vi i dag har en klart bättre situation beträffande läkarvakanser i glesbygd än tidigare. Vidare har vi nu en kontroll över kostnaderna, medan ett försäkringssystem där kostnaderna inte är inbyggda för både läkare och patient — jag hänvisar då till utländska erfarenheter — skulle trappa upp kostnaderna på ett sätt som ni moderater troligen skulle vara de första att betrakta som oförenligt med en sund samhällsekonomi.
Fru talman! Innan debatten i detta ärende är avslutad vill jag ge ett svar till Bo Nilsson. Jag kan gärna ge honom en eloge för att han kämpar för de neurosedynskadades sak. Jag kan kosta på mig att göra detta, och jag har full förståelse för de krav han ställer. Utskottet har hänvisat till att det pågår en rättsprocess och att domen inte vunnit laga kraft. Det kan kanske diskuteras om man skall åberopa detta eller inte, men vi har ansett att man bör göra det. Utskottet skriver slutligen: ”Med hänsyn härtill anser utskottet att riksdagen inte för närvarande bör göra något uttalande i frågan.” Vi har alltså inte ställt oss helt avvisande. Vi får väl pröva frågan på nytt om Bo Nilsson väcker motioner i ärendet.

Fru talman! Göran Engström försöker övertyga oss om att om vi bara är snälla och inte gör som det är tänkt enligt Dagmarsystemet, utan i stället utnyttjar det för att skapa så mycket frihet som möjligt, är Dagmarsystemet inte något absolut hinder för ett system med valfrihet. Och där har han rätt! Det går att få en betydande valfrihet om man försöker att vara knepig och anstränger sig ordentligt för att kringgå de regler som — med hänsyn till vpk:s önskan att med Dagmarsystemet hindra privata alternativ — har blivit ganska låsande och styrande. Men fiffiga politiker kan ibland finna möjligheter, och det är inte alldeles omöjligt att få ett visst mått av valfrihet.

Detta är den väsentliga skillnaden. Den som har pengarna har också styrmekanismerna. Det är patienterna som har behoven, och har de kontrollen över pengarna får patienterna den vård de vill ha. Sedan skall jag villigt erkänna att man måste fila mycket noggrant på detaljerna i en sådan allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring. Det gäller bl.a. det sätt på vilket dessa medel skall betalas ut. Det finns många system man kan överväga — HMO, PPO, DRG - det finns olika modeller. Men det går alldeles utmärkt att utforma ett sådant system utan att det blir kostnadsdrivande. Det vet alla som har sysslat med sjukvårdsekonomi. Den debatt vi har fört i dag har varit nyttig. Jag hoppas i alla fall att den har klargjort skillnaden mellan ett system där den ekonomiska makten, och därmed den reella beslutanderätten över vilken vård vi skall ha i det här landet, ligger hos patienterna och ett system där den makten ligger hos politkerna.

Fru talman! Jag vill för säkerhets skull upprepa det jag sade i mitt anförande, nämligen att jag lovar att komma igen med en ny motion i januari.

Fru talman! Jag skall gärna illustrera det jag sade om att man lägger tyngdpunkten fel när det gäller den grad av etableringstillstånd som erfordras. På två tredjedelar av Sveriges yta — tänk på det Sigge Godin — är det i princip fritt att etablera sig, eller man kan göra det med mycket litet besvär. Det glömmer man ofta bort i debatten. Under 1980-talet har den socialdemokratiska majoriteten i Kopparbergs läns landsting, mot centerpartiets och övriga borgerliga partiers vilja, avslagit kanske tio ansökningar om etablering. Men ingen kan ju hävda att detta på något sätt har varit avgörande för hur sjukvården i ett ganska stort landstingsområde fungerat. Oavsett om man tillstyrkt hade problemen varit av samma art och samma volym. Vi centerpartister föreslår ett anslag för etablering av kontrakt med fritidspraktiker på 13 milj.kr. för år 1990 i en sjukvårdsbudget på 3 500 milj.kr. Detta illustrerar hur litet det problemet är. Men jag håller med om att när vi ser på framtiden är just etableringskontrollen något som vi måste se med öppna ögon på — se vad den betyder i fortsättningen. Det finns på det här området en risk för en socialdemokratisk ideologisk klåfingrighet som inte är bra. Med Dagmarsystemet kan i dag det landsting som så önskar sluta kontrakt med t.ex. privata vårdbolag för att, kanske t.o.m. på helgerna, utnyttja operationssalar. Man får till stånd en dynamik och rörlighet i sjukvården som är så ytterst nödvändig för att man skall komma till rätta med de grundläggande problemen. Jag hävdar att ett modernt sjukvårdstänkande, där man vill förena valfrihet med en kontrollerad ekonomisk utveckling, mycket väl och kanske med fördel går att förena med en sjukförsäkringsmodell av typen Dagmarsystemet, men med inbyggnad av mer incitament och en decentralisering av makten till dem som verkligen har kontakt med patienter, nämligen sjukvårdspersonalen.

Fru talman! Jag skall egentligen inte förlänga debatten, men Göran Engström provocerar mig här gång efter annan. Jag har dessutom en mycket intressant fråga, nämligen vem som företräder centern. Är det Göran Engström, eller är det Marianne Jönsson? Åsikterna går ju vitt isär. Det är med en stor glädje som jag hör Göran Engström berätta om vad han anser att centern tycker. Dagmarsystemet är mycket stelbent. Det är därför som folkpartiet har begärt en utredning som skall komma med förslag till ett nytt finansieringssystem som utgår från skatter och avgifter och som också utgår — Göran Engström — från patientens valfrihet att välja privat eller offentlig vård. Det verkar som om vi vore rätt överens om att det är den här vägen man skall gå. Låt oss då också vara överens om att ersättningen skall vara lika för den offentligt anställde läkaren och den privatanställde läkaren. Göran Engström säger att det i dag inte finns något problem och att landstingen kan sluta kontrakt. Men Göran Engström vet att de inte vill göra detta. Vi har ett stort antal socialdemokratiskt styrda landsting som inte vill sluta avtal. Därför måste vi från de borgerligas sida göra någonting åt detta. Det är mycket bra om centern har insett att Dagmarsystemet inte i alla avseenden är världens bästa system. Vi kanske gemensamt skall diskutera bättre alternativ.
Fru talman! Jag vill till Sigge Godin säga att jag tycker han lagt tonvikten i den här debatten på fel ställe när han säger att pengar inte är allt. Tänk om Sigge Godin hade fullföjt den motion där det står att resurserna till sjukvården bör följa BNP-tillväxten i fortsättningen, dvs. 2—2,5 90. Vi hade då varit utomordentligt överens, och jag hade inte nämnt Sigge Godins namn i mitt anförande. Men i stället väljer Sigge Godin att gå i polemik med centern. Det finns naturligtvis ingen grundläggande oenighet mellan Marianne Jönsson och mig i vår syn på sjukvårdspolitiken. Vi skall i fortsättningen tillsammans utveckla centerpartiets syn i den frågan. Jag betonar också att det finns en socialdemokratisk klåfingrighet på detta område. Jag tror att ett omtänkande inom de socialdemokratiska leden är på gång när man nu är ställd inför de problem som finns. Sedan skall naturligtvis folkpartiet och centern tillsammans försöka se till att så många landsting som möjligt i fortsättningen kommer under icke — socialistiskt styre.

Fru talman! Vi påbörjade den här debatten i torsdags kväll, och det blev ett konstigt och abrubt avbrytande av den. Jag skall inte bli långrandig här, utan i princip bara yrka bifall till miljöpartiets reservationer när det gäller kyrka-stat-frågan och reglerna för medlemsskap i svenska kyrkan. Vi tycker från miljöpartiets sida att man måste komma till skott i den självklara frågan om kyrkans skiljande från staten. Därför tycker vi att Alva Myrdals gamla utredning behöver dammas av och ligga till grund för det här. Denna fråga har drivits väl länge nu. Nu får det snart börja hända någonting. När det gäller reglerna om medlemsskap i svenska kyrkan har jag en reservation tillsammans med Ingela Mårtensson. Jag vet att hon har förberett det här på ett föredömligt sätt. Jag yrkar därför bara bifall till vår gemensamma reservation nr 4 och instämmer i det anförande som hon skall hålla här senare.